Herr talman! Vi har i dagarna kunnat ta del av hur regeringen i sin besparingsiver vill ta bort ett av de få avdrag som lönarbetarna har, nämligen reseavdraget. Men denna besparingsiver slår även på andra områden. Regeringen och kommunministern menar att det inte skall ges ökade resurser till de myndigheter och instanser som har att kontrollera att vår skattelagstiftning efterlevs. Länsstyrelserna har ålagts att i olika sammanhang redovisa besparingsalternativ, bl.a. inom skatteområdet. Konsekvenserna av sådana här besparingsalternativ blir att länsstyrelserna tvingas sänka ambitionsnivån, när den i stället skulle behöva höjas. Det finns skäl att angripa regeringens syn på skattefrågorna. Det gäller inte minst det sätt på vilket regeringen vill följa upp skattekontrollen och angripa den ekonomiska brottsligheten, som naturligtvis är mycket starkt förknippad med just skattebrottsligheten. Vi kan vidta olika åtgärder när det gäller att, i varje fall delvis, komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Framför allt behövs preventiva åtgärder, och det finns många sådana. En är att skapa ett sådant kontrollsystem att det i sig skulle kunna ha vissa avskräckande effekter. Det gäller då att förstärka uppbörden, kontrollen och framför allt den fiskala sidan. Det finns tre områden där också riksskatteverket — den myndighet här i landet som är högsta beslutande organ under regeringen i skattefrågor — har tillstyrkt en förstärkning av resurserna. Det gäller de lokala skattemyndigheterna, mervärdeskattekontrollen och kronofogdemyndigheterna. Både myndigheterna och mervärdeskattekontrollen ligger under länsstyrelserna. Men när man läser regeringens budgetproposition kan man konstatera att det föreligger en total ovilja till politisk handling mot skatteundandragarna och den ekonomiska brottsligheten. Man går ut med vackra ord men gör ingenting i handling. Det kan också exemplifieras med den lagstiftning som regeringen försöker slå sig för bröstet för, t.ex. den urvattnade generalklausulen mot skatteflykt och den likaledes urvattnade lagstiftningen om konkurskarantän. | Vi menar att den lokala skattemyndigheten bör förstärkas. Vi har anslutit oss till riksskatteverkets remissyttrande, där man föreslår att 144 tjänster skall inrättas. Det bör rimligen innebära att det blir ett noggrannare och bättre arbete och att man därigenom kan komma underfund med felaktigheter, skatteflykt och skattefusk i ett tidigare skede, redan vid kontrollen av deklarationshandlingar m.m. När det gäller mervärdeskatteenheterna har riksskatteverket fått i uppdrag att utreda hur man skall gå till väga för att förbättra kontrollen. Men redan innan man gjort denna utredning har man klart konstaterat att det behövs ökade resurser även för mervärdeskattekontroll. Därför har man också ställt sig bakom ett förslag om ett ökat antal tjänster, och det gäller kvalificerade tjänster just för mervärdeskattekontrollen. Momsredovisningen och momsuppbörden är ett område där det förekommer ett ganska omfattande fusk. Här behövs det alltså kompletteringar, såsom vpk har föreslagit i andra sammanhang, exempelvis för etableringskontroll. Men även på den punkten har vi mött ovilja från regeringen, både i tidigare skeden och i nuläget. Konkurser återkommer ofta. När konkursförvaltningen räknar samman skulderna finner man att det är fråga om skulder till statsmakten i form av mervärdeskatt, arbetsgivaravgifter och dragna källskatter på de anställdas löner. Det är oftast de posterna som återkommer och där inbetalning inte sker när det gäller konkurser. De här arbetsköparna har utnyttjat skattelagstiftningen till egna och billiga krediter innan de försätter företaget i konkurs. Mycket av detta är möjligt också på grund av att det inte finns någon ordentlig registrering eller kontroll av vilka som skall uppbära och redovisa mervärdeskatt. Alltför många i det här landet uppbär mervärdeskatt men bryr sig inte om att vare sig betala eller redovisa densamma. Det är alltså nödvändigt med en förstärkning av resurserna på området. Inom vpk tror vi inte att ökade resurser i form av de 50 tjänsterna för kvalificerad personal som krävs av riksskatteverket skulle vara en kostnad för samhället. Det är orimligt att tro att man med 50 kvalificerade tjänster inte skulle kunna angripa en del av det momsfusk som förekommer. Vi räknar med att de ökade resurserna mer än väl betalar sig i form av mer inkommande skatt till statsverket. Regeringen har inte varit särskilt njugg när det gäller det här avsnittet i budgeten utan har gått med på en del av de tjänsteförstärkningar som föreslagits, närmare bestämt 27. Men det är inte heller tillräckligt — det är en droppe i havet. Och vi tror att det framför allt är en eftergift åt den opinion som kräver krafttag mot det momsfusk som regeringen har visat sig inte kunna mäkta med. Det tredje avsnittet gäller kronofogdemyndigheterna. Även de utgör ett område där det finns anledning att misstänka att förstärkningar skulle leda till väsentligt ökade skatteintäkter. Det är inte bara förstärkningar som behövs, utan det är även nödvändigt att göra vissa generella prioriteringar. Utskottet — liksom också regeringen, för den delen — hade här möjlighet att göra ett uttalande om en generell prioritering när det gäller inriktningen av kronofogdemyndigheternas verksamhet. Vi vet att det finns ca 7 miljarder kronor i icke inbetalade kvarskatter. Enligt en av riksrevisionsverket gjord utredning häftar 10 96 av de gäldenärer det här rör sig om i skuld med ungefär 75 Jo av dessa 7 miljarder. Det innebär att 10 26 av gäldenärerna häftar i skuld med 5,5 miljarder kronor. Jag tror naturligtvis inte att det går att få in allt av dessa 5,5 miljarder, ännu mindre av de 7 miljarderna, men jag är övertygad om att en förstärkt kronofogdemyndighet skulle ges möjligheter att bedriva ett förbättrat fältarbete. Det som skulle ha betytt allra mest hade varit ett uttalande från regering och riksdag om att det framför allt är på det område som rör det lilla fåtalet gäldenärer med de stora skatteskulderna som resurserna skall sättas in. Med ett sådant uttalande från regering och riksdag skulle kronofogdemyndigheterna kunna åstadkomma mycket när det gäller att få in uteliggande skatteskulder. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda vill jag konstatera att inte heller det förslag till ökning av resurserna som riksskatteverket har tillstyrkt och som också vänsterpartiet kommunisterna har ställt sig bakom har vunnit gehör hos utskottet. Det är att beklaga, och jag tycker att det visar vad den borgerliga majoriteten står för när det gäller att angripa de människor och de funktioner i det här samhället som inte uppfyller sina lagenliga skyldigheter, nämligen skattebrottslingarna. Jag vill med detta yrka bifall till det särskilda yrkande som har delgivits kammarens ledamöter och som har följande lydelse:
Herr talman! Till civilutskottets betänkande om länsstyrelserna har fogats sex reservationer, samtliga av socialdemokraterna i utskottet. I motsats till Lars Henrikson tänkte jag börja med att säga något om de punkter där vi är överens och först därefter kommentera de reservationer som avgivits. Att antalet reservationer är så pass stort skulle kunna ge ett intryck av att vi i utskottet är ganska oeniga i de frågor som rör länsstyrelserna, lokala skattemyndigheter, kronofogdemyndigheterna och civilbefälhavarna. Så är emellertid inte fallet. Tvärtom dokumenteras i två viktiga punkter i betänkandet en enighet som är glädjande och som jag hoppas skall visa sig vara av stort värde för framtida handlande. Jag tänker bl.a. på att vi inom utskottet i enighet har framhållit önskvärdheten av att riksdagen redan under nästa år får förslag om hur den nuvarande försöksverksamheten med ADB inom exekutionsväsendet skall följas av en mera varaktig och utbyggd lösning. Vikten av att kronofogdemyndigheterna i ökad omfattning får tillgång till ADB i sin verksamhet förtjänar att understrykas. Det har i olika sammanhang visats att ADB inom exekutionsväsendet bidrar till ett bättre indrivningsresultat och en förbättrad arbetssituation för personalen. Det finns således all anledning att hoppas att den pågående utredningen om det nuvarande ADB-systemet, som avses vara klar inom de närmaste månaderna, behandlas i regeringens kansli så att riksdagen nästa år kan få ett förslag i frågan. Ytterligare en fråga som vi är eniga om och som anknyter till den om ADB inom exekutionsväsendet rör möjligheterna till effektiv samordning av åtgärder mot ekonomisk brottslighet med anknytning till näringsverksamhet. Utskottet framhåller på s. 9 i sitt betänkande att ”befogade hänsyn till den personliga integriteten inte träds för när även med vidgade möjligheter till effektiv samordning” i dessa fall. Jag vill sedan något kommentera de reservationer som fogats till betänkandet. Jag börjar då med reservationerna 1 och 4 eftersom dessa båda rör ökade resurser inom skatteområdet. I reservationen 1 för reservanterna vidare förslaget i den socialdemokratiska partimotionen 1465 om ytterligare 3 milj.kr. för nästa budgetår avseende ökade resurser till länsstyrelsernas skatteavdelningar, medan i reservationen 4 förslaget i samma motion om ytterligare 7 milj.kr. till bl.a. de lokala skattemyndigheternas arbetsgivargrupper förs fram. Det är naturligtvis i och för sig önskvärt med ytterligare förstärkningar för att man skall kunna få en förbättring av skattekontrollen, men liksom skatteutskottet, som yttrat sig över motionen, finner civilutskottets majoritet att den budgetmässiga situationen inte medger ytterligare prioriteringar. Det bör dock i sammanhanget erinras om att skattesidan, jämfört med de nedskärningar som föreslås inom andra områden, prioriteras i den nu behandlade budgetpropositionen. Detta framgår naturligtvis på olika ställen i propositionen men även av civilutskottets betänkande. I reservation nr 3 anför reservanterna att tidigare principuttalanden från riksdagen om att de lokala skattemyndigheterna skall inlemmas i länsstyrelsernas skatteavdelningar nu bör följas av ett principbeslut i frågan. Reservanterna ställer sig därmed bakom yrkandet i den socialdemokratiska motionen 1459. Som framgår av betänkandet har frågan om de lokala skattemyndigheternas organisatoriska ställning nyligen utretts av fögderiutredningen. Enligt utredningens uppfattning finns f. n. inte tillräckliga motiv för en sammanslagning. Kommunministern, som har tagit intryck av utredningen, finner att de lokala skattemyndigheternas organisatoriska ställning inte nu bör ändras. Civilutskottets majoritet delar, liksom majoriteten i skatteutskottet, denna kommunministerns uppfattning. Civilutskottets majoritet finner det ganska oklokt att föreslå riksdagen att nu binda sig för en lösning som i dag inte kan anses självklar. Remissutfallet beträffande fögderiutredningen var ju också mycket splittrat. Som kommunministern framhåller skulle en förändring dessutom komma att infalla under perioden för 1981 års allmänna fastighetstaxering och innan den nya taxeringsorganisationen vunnit tillräcklig stadga. Det finns sålunda flera skäl att inte nu fatta ett principbeslut enligt reservanternas förslag. En reservation återstår att kommentera, nämligen reservation nr 2 om inriktningen av det översynsarbete beträffande olika planeringsformer inom länsstyrelsernas område som pågår inom regeringens kansli. Avsikten med översynen är, som anförs i budgetpropositionen, att åstadkomma en bättre samordning, rationalisering, m.m. Besparingseffekten beräknas till 5 milj.kr. under nästa budgetår. I den socialdemokratiska motionen 1070 föreslås att anslaget till länsstyrelserna höjs med 5 milj.kr. Någon besparing vill motionärerna alltså inte medverka till. Motionärerna anser att regeringen borde ha motiverat sitt förslag bättre. Sedan budgetpropositionen lades fram i mars har arbetet med översynsarbetets inriktning naturligtvis fortgått inom regeringens kansli. Utskottet lämnar i betänkandet på s. 6 information om inriktningen av översynsarbetet. Jag avstår därför från att räkna upp hur samordning och rationalisering avses bli genomförd och hänvisar till vad utskottet har skrivit. Det är bara att konstatera att reservanterna antingen inte är mottagliga för ytterligare information som utskottet givit eller att de redan från början bestämt att några besparingar på länsstyrelseanslaget inte får göras. På annat sätt kan jag inte tolka deras ovilja att ansluta sig till majoritetens förslag, då den begärda redovisningen nu har tagits fram. Som viser det har vi faktiskt gjort precis det som motionärerna önskade, nämligen ytterligare motiverat och konkretiserat de förordade besparingsförslagen. Då jag kommenterat de socialdemokratiska reservationerna, har jag egentligen också kommenterat yrkandena i vpk:s motioner. Det har föreslagits mer personal på olika avsnitt. Utskottets avvägning mellan propositionens förslag, socialdemokraternas motionsyrkanden och vpk:s motionsyrkanden utgör då ett svar på de synpunkter som Tommy Franzén framförde. Inledningsvis sade han att regeringen är ointresserad av denna verksamhet och inte vill ställa nya resurser till förfogande, men detta är faktiskt en felaktig beskrivning. Av både proposition och betänkande framgår det ju att en förstärkning av resurserna föreslås beträffande ett antal poster på skatteoch kontrollsidan. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Också jag kan säga att utskottet dess bättre i huvudsak är enigt. Men på några viktiga punkter har enigheten inte kunnat vidmakthållas, vilket är beklagligt, då det här är fråga om att öka effektiviteten på detta område för att klara ut de problem som föreligger. Till dem hör organisationsfrågan enligt fögderiutredningens förslag men också frågan om anslag för att möjliggöra ytterligare personalförstärkning. Jag vill citera några avsnitt ur ett yttrande från länsstyrelsen i Stockholms län — ett yttrande som är ganska representativt för flera länsstyrelsers inställning till fögderiutredningens förslag. Länsstyrelsen i Stockholms län säger bl.a.: ”Den övergripande planeringen av verksamheten inom skatteadministrationen görs enklare och smidigare inom en och samma organisation än när olika myndigheter är inblandade.” Det är alltså en synpunkt som går emot vad fögderiutredningen har kommit fram till. Vidare heter det: ”Resursutnyttjandet kan göras optimalt. Möjligheterna att fördela/omfördela tillgängliga resurser mellan de olika enheterna förbättras och förenklas inom en och samma organisation .

De här synpunkterna har varit tillgängliga för utskottets ledamöter. Jag inser självfallet att det för majoriteten kanske mera har varit fråga om att slå vakt om ett förslag från regeringens sida, som i vissa delar inte är så väl genomtänkt, än att ta hänsyn till starka skäl för en del avvikelser från regeringens förslag.
Herr talman! Med en gång skulle jag vilja ta Kjell Mattsson ur villfarelsen, att jag på något sätt gav en felaktig beskrivning när jag sade att regeringen visar politisk ovilja att verkligen ta itu med de här formerna av skatteflykt och skatteundandragande. Det är nog riktigt att man, som jag också sade inledningsvis, använder en mängd vackra ord i budgetpropositionen. Men då det kommer till praktisk handling har man inte några yrkanden som följer upp dessa vackra ord. Kjell Mattsson säger att skattesidan är prioriterad och att den inte har behövt drabbas av besparingar. Jag skulle vilja vända på det påståendet. För det måste väl ändå vara på det viset, Kjell Mattsson, att om man satsar resurser på sådana poster att intäkterna för samhället blir större än kostnaderna, så bör det vara en ytterst offensiv besparing. Vad jag menar är att om man satsar resurser för kronofogdemyndighetens verksamhet och för mervärdeskattekontrollen, så blir summan av intäkterna till samhället, till staten — det är jag övertygad om — större än den summa som kostnaden för tjänsterna uppgår till. Dessutom har detta den fördelen att det i varje fall skapas något mera rättvisa, något mera likhet inför lagen. Som det är i dag finns det personer som kan köpa juridiska tjänster för att på olika sätt kunna smita undan skatten som vi alla har att erlägga. Genom just dessa skatteplanerare, dessa skattejurister kan vissa människor och vissa företag utnyttja en lagstiftning till bristningsgränsen, och det är vad som sker i dag. Om man i stället satsar resurser på att få tjänstemän som kan kontrollera den här verksamheten, som många gånger faktiskt strider mot lagen, får vi större rättvisa i det hänseendet. Sedan skulle jag bara vilja konstatera att när Kjell Mattsson sade att han genom att svara på reservationerna också hade svarat på vpk:s yrkanden, så stämmer detta bara till en tredjedel, eftersom reservationerna ju inte behandlar vare sig frågan om mervärdeskattekontrollen eller kronofogdemyndighetens verksamhet.
Herr talman! När man skall diskutera vilka prioriteringar man vill göra för skattekontrollen och anslaget till lokala skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter måste man först se efter hur en regering har handlat under en rad av år. Jag tycker det är viktigt att påpeka detta. Jag hänvisar till utskottets betänkande, där vi längst ner på s. 7 konstaterar: ”Enligt planerna för den s.k. RS-organisationen återstår 160 tjänster för att organisationen vid de lokala skattemyndigheterna skall vara fullt utbyggd.” Vi konstaterar sedan — liksom kommunministern har gjort i propositionen — att regeringen under 1980 har beslutat tillföra de lokala skattemyndigheterna ca 300 tjänster och att rekryteringen av denna personal i stor utsträckning kommer att ske under det här budgetåret. Jag vänder mig därför emot den beskrivning som görs, att regeringen inte skulle ha satsat på skattekontrollen. Tvärtom är det ju på det sättet — och det kan vi se om vi går tillbaka till föregående budgetår, och budgetåren dessförinnan också — att det är just kronofogdemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna som har fått de allra största tillskotten av personal. I verkligheten är det alltså de regeringar som har funnits under åren från 1976 och fram till nu som har satsat väldiga resurser på att bekämpa olika möjligheter att smita ifrån skyldigheten att göra rätt för sig och på att bekämpa ekonomisk brottslighet. Vi kan konstatera att den sidan av samhällsverksamheten även det här året har fått en bättre behandling än andra verksamheter, som man av ekonomiska skäl har tvingats att dra ner på. Jag kan också hänvisa till s. 10 i vårt betänkande, där kronofogdemyndigheternas möjligheter berörs, och peka på att man nu också ger dem möjligheter till anlitande av ekonomisk sakkunskap som kan gräva vidare i sådana mycket komplicerade indrivningsärenden som med en gemensam beteckning brukar kallas ekonomisk brottslighet. Det är nödvändigt att ha tillgång till personal med speciell sakkunskap på det området, och pengar anslås alltså för anlitande av sådan. Sedan får vi naturligtvis se vilka resultat det blir av denna medverkan av de ekonomiskt sakkunniga och om alltså kronofogdemyndigheternas indrivningsresultat på det här sättet har kunnat avsevärt förbättras. I så fall avser man att gå vidare. Vi hävdar med all rätt att regeringen har gjort mycket för att komma till rätta med de felaktigheter som finns på det här området.
Herr talman! Kjell Mattsson hänvisar till att regeringen har gjort väldigt mycket för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten och undanhållandet av skatter. Jag skall inte förneka att ökade satsningar har gjorts på det området. Vad vi reservanter menar är emellertid att regeringen på ganska strategiska och viktiga punkter ändå har underlåtit att göra ytterligare ansträngningar för vilka krävs, som vi ser det, mycket små insatser från samhällets sida — kanske inga alls med hänsyn till att vi räknar med att skatteindrivningen skall ge statskassan, och därmed också kommunerna, ökade inkomster. Därmed skulle de ytterligare satsningarna betala sig utan att staten skulle behöva skjuta till ytterligare medel. Det är på de punkterna som vi anser att ytterligare insatser borde göras. Jag noterar att utskottet och reservanterna är eniga om att effektiviteten bör öka på de här områdena. För tillfället får man väl därför känna sig ganska till freds med vad som ändå sker. Men självfallet vidhåller jag mitt yrkande om bifall till samtliga reservationer.
Herr talman! Jag tycker också att det finns skäl att se på vad som hänt under en rad av år. Jag vill i likhet med Lars Henrikson säga att visst har man satt in resurser. Men dessa har definitivt varit otillräckliga. De uteblivna inbetalningarna av kvarskatter uppgår i dag till 7 miljarder. Vi har under en rad av år märkt att den här summan ökat år för år. Tidigare var det vanligt att ungefär 75 96 av kvarskatterna kom in till statsverket inom föreskriven tid. Men så är inte fallet längre. Våren 1979 kom det in bara 68 90, och våren 1980 blev det bara 65 26. Trenden är alltså att mindre och mindre av kvarskatterna kommer in till statsverket. I ett sådant läge måste en regering om den säger sig vilja vidta åtgärder skapa resurser på de områden där man har att se till att kvarskatterna kommer in. Det gäller alltså bl.a. kronofogdemyndigheten. Vi har krävt att kronofogdemyndigheterna förstärks med 60 tjänster. Regeringen har bara föreslagit 10. Det är f. ö. inte ens tjänster regeringen föreslagit. I stället vill man ge möjligheter att anlita ekonomisk expertis. Man vill alltså inte inrätta tjänster för ekonomisk expertis som skulle kunna knytas till kronofogdemyndigheten, utan myndigheten skall kunna hyra ekonomiska experter motsvarande 10 tjänster på ett år. Detta är, så vitt jag kan förstå, ytterligare ett led i strävandena att privatisera den offentliga sektorn, strävanden som framkommer i så många andra sammanhang. Att man knyter ekonomisk expertis till kronofogdemyndigheten i form av fasta tjänster måste ju ge ett avsevärt bättre resultat än att man hyr in expertis vid olika tillfällen i form av entrepenadverksamhet.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära någon ytterligare replik, eftersom vi faktiskt kunnat konstatera att regeringen varit riktigt duktig. Men det som Tommy Franzén sist sade vill jag göra en invändning mot. Jag tycker tvärtom —och det har utskottet också gjort — att det är mycket effektivare att ha medel för att skaffa sig ekonomiska eller juridiska kunskaper i litet olika ärenden och på litet olika platser i landet än att inrätta ett antal tjänster fast placerade på vissa ställen i landet. Att ge möjligheter att lägga in den sakkunskap man behöver för speciellt trassliga ärenden tror jag är en mycket bra åtgärd. Det Nr 99 är viktigt att man inte låser resurserna till fasta tjänster utan kan göra dem

Herr talman! Jag skall säga några ord om kronofogdemyndigheternas arbetssätt. För att få ett mer effektivt arbete har man på försök infört datorsystem inom kronofogdemyndigheterna i fem län, det s.k. REX-systemet. Vi har i motion 1072 föreslagit att även Kristanstads län skulle få en chans att införa det här datorsystemet. Motionen har avstyrkts av utskottet. Ett införande av systemet i Kristianstads län skulle ge en årlig vinst på 1 milj.kr. Jag vill också ange ett par siffror som visar vad det kostar att inte ha ett effektivt system för indrivning av skattefordringar. I Kristianstads län har på fem år de utestående skattefordringarna ökat från 45 milj.kr. till 160 milj.kr. Här behövs det alltså ett system för att effektivt kunna driva in dessa fordringar. Datorsystemet har visat sig vara effektivt. Utskottet har också sagt att datorsystem så snart som möjligt bör införas på flera håll i landet men att det f. n. inte finns möjligheter att göra det. Får jag bara uttrycka förhoppningen, herr talman, att man verkligen skyndar på införandet av datorsystem. Vi tror nämligen att det är det enda sättet att få effektivitet i arbetet. REX-systemet har också visat sig vara bra. Herr talman! Jag har inget yrkande men vill uttala förhoppningen att man så snart som möjligt ser till att få den effektivitet som eftersträvas.

Herr talman! Den nya socialtjänsten kommer att förändra det sociala arbetet i kommunerna, från att mer ha omfattat vård och omhändertagande till att främst avse förebyggande och planerande verksamhet för att sociala problem och avvikelser skall kunna undvikas. Därför är det anmärkningsvärt att den sociala enheten vid länsstyrelserna nu samordnas med den allmänna enheten i stället för att tillföras planeringsavdelningen. I tre motioner från socialdemokratiska ledamöter föreslås en sådan ändring av kommundepartementets förslag att detta skulle bli möjligt. Organisationskommitténs förslag var att inplaceringen av den sociala enheten i den allmänna enheten skulle vara preliminär, men det har inte regeringen ansett att den skall vara. Utskottet anför bara att regeringen bör följa frågan. Vi är många som är förundrade över regeringens och utskottets ställningstagande. Särskilt förvånar det oss att inte socialutskottet har beretts tillfälle att yttra sig i frågan. Därför önskar vi motionärer här från talarstolen uttala vår förhoppning att den sociala enhetens inplacering i länsstyrelsernas beslut inte kommer att hindras av prestige vare sig från regeringens eller från riksdagens sida. Jag har inget yrkande i frågan.

Herr talman! Bo Lundgren har till mig ställt följande frågor: 1. Är budgetministern beredd medverka till att möjligheten att införa ett nytt villaskattesystem utreds? 2. Är budgetministern beredd medverka till att det införs en möjlighet att vid minskade marknadsvärden kunna reducera taxeringsvärdena för enskilda fastigheter? 3. Är budgetministern beredd medverka till sådana förändringar av skattereglernas anknytning till fastighetstaxeringsvärden att man kan uppnå en förenklad fastighetstaxering? Jag vill först nämna att jag i propositionen om ändrade regler för villabeskattningen, m.m. uttalade att jag är väl medveten om att nuvarande system för villabeskattning har svagheter och att åtskilligt talar för att en mer grundläggande omprövning bör ske för framtiden där hänsyn kan tas till de ändrade förutsättningar som numera råder jämfört med när grunderna för den nuvarande villabeskattningen fastställdes. Liknande synpunkter framförde jag i den nyligen till riksdagen avlämnade propositionen om ekonomisk-politiska åtgärder . Jag erinrade i den sistnämnda propositionen om att det också i fråga om andra boendeformer finns skatteregler som behöver övervägas och att jag och chefen för bostadsdepartementet inom kort kommer att ha närmare överläggningar om de berörda skatteoch bostadspolitiska frågorna samt att ärendet därefter kommer att anmälas för regeringen. Jag är tveksam när det gäller införande av en möjlighet att reducera taxeringsvärdena för enskilda fastigheter på grund av att marknadsvärdena har sjunkit. Det torde vara svårt att på ett fullt tillfredsställande sätt beakta sådana värdeändringar inom ramen för ett system med allmänna fastighetstaxeringar med förhållandevis långa mellanrum. Det är möjligt att bättre möjligheter att komma till rätta med antydda problem skulle finnas om man går över till s.k. rullande fastighetstaxering. 1976 års fastighetstaxeringskommitté kommer enligt vad jag har inhämtat att under år 1981 avlämna ett betänkande där man redovisar överväganden om ett system med rullande fastighetstaxering. Frågor av hithörande slag kan väl även komma att tas upp i det nya utredningsarbete jag nyss berört. Vad därefter gäller frågan om att ändra skattereglernas anknytning till fastighetstaxeringsvärden så att man kan uppnå en förenklad fastighetstaxering vill jag framhålla att detta är ett mycket omfattande problem. Taxeringsvärdena ligger nämligen till grund för inte bara den s.k. villaschablonen utan även för bl.a. den kommunala garantibeskattningen samt för förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen. Taxeringsvärdena har vidare betydelse vid förmögenhetsprövningen av det extra avdrag för nedsatt skatteförmåga som kan medges folkpensionärer och av de kommunala bostadstilläggen. Det skulle givetvis vara önskvärt om man kunde finna enklare former för fastighetsvärdering, som kunde bygga på ett minskat uppgiftslämnande från fastighetsägarna. Man får emellertid tänka på att förenklingar av sådant slag kan medföra att det kan bli svårare att tillgodose kraven på rättvisa och likformighet. Detta problem är emellertid något som kräver ingående överväganden. Jag är därför f. n. inte beredd att uttala mig om vilka förändringar som kan och bör göras. Till en del rör det sig även här om frågor som hänger samman med vad jag nyss har nämnt beträffande villabeskattningens framtida utformning.

Herr talman! Jag har i tidigare debatter i detta ärende sagt att det pågår en fastighetstaxering och att den sker i enlighet med den lag som riksdagen har antagit. Vi är säkert överens om att detta arbete måste fullföljas. Givetvis kan man också efter den här omgången av fastighetstaxeringen försöka dra riktiga slutsatser inför nästa fastighetstaxering. Det gäller att varje gång på ett effektivare och smidigare sätt försöka ta vara på de erfarenheter som vi får vart femte år, som ju i stort sett är periodiciteten när det gäller fastighetstaxeringar. Detta är ingalunda så lätt, ty samtidigt ställer vi ofta krav på att man vid fastighetstaxeringarna skall ta hänsyn till en rad nya faktorer. Därigenom blir systemet ofta mera komplicerat. Så ofta finns det motstridande intressen på det här området. Men i den mån det går att förenkla systemet, är det naturligtvis från medborgarnas synpunkt angeläget att så sker. Bo Lundgren, detta är väl, som sagt, vad som skall ske sedan fastighetstaxeringen nu snart har slutförts: vi skall alltså dra lärdom av vad som har hänt under den här perioden. Bo Lundgren sade själv att skattereglerna har anpassats till de nya fastighetsvärdena, och det är ju ett känt faktum. Regeringen och riksdagen har därmed gett uttryck för åsikten att det finns en parallellitet mellan taxeringsvärdena och skattereglerna. När Bo Lundgren här för på tal att det i och för sig inte är taxeringsvärdena som är bekymret utan den beskattning som följer av uppskrivningen av taxeringsvärdena, vill jag därför peka på det i och för sig mycket väl kända förhållandet att detta ju har iakttagits i tabellerna för att vi inte skall få en orättvisa. Vi har med andra ord anpassat utvecklingen i skattetabellerna till de nya taxeringsvärdena. Bo Lundgren har naturligtvis rätt i att det finns regionala skillnader när det gäller hur marknadspriserna utvecklas på fastigheter. Det har jag aldrig satt i fråga. Men vi är tydligen också överens om att det senaste material som går att redovisa pekar på en fortsatt nominell uppgång, om man ser på genomsnittet. Den grundregel som gäller här är att taxeringsvärdet skall vara 75 Jo av marknadsvärdet, och den har inte tillkommit av någon slump.

Därför finns här ett spelrum på 25 96 enligt de principer som skall gälla. Dit är förvisso steget mycket långt. Det tror jag vi kan vara överens om, eftersom det i varje fall i oktober 1980 var en fortsatt liten men dock uppgång i de nominella priserna på fastigheterna.

Därför har vi på dessa två punkter sagt att vi skall återkomma med förslag till riksdagen. Bo Lundgren tar kanske upp debatten mer med sikte på framtiden än vad som hittills har förekommit, men jag har ändå tillåtit mig att lämna denna redovisning av den nuvarande situationen. Bo Lundgren vill söka finna former för en annorlunda taxering — att vi skulle tillämpa en bruksvärdestaxering. Jag tror inte detta är någon modell som ger ett problemfritt taxeringssystem. Det kommer att vara en mängd gränsdragningsfrågor även därvidlag, precis som vi har med det system vi nu tillämpar.

Detta har diskuterats, det vet Bo Lundgren väl om som har varit utredare på detta område, men hittills har man alltså inte slagit in på den vägen. Jag har ändå i svaret sagt att vi kommer att ta upp dessa frågor i ett nytt utredningsarbete. Det är avsikten. Även om det inte direkt är utlovat mer än att jag tillsammans med bostadsministern skall anmäla dessa frågor för regeringen, så ligger i förlängningen av det uttalandet avsikten att vi skall tillsätta en utredning som skall se över dessa frågor. Men vi är inte klara med de direktiv som skall gälla. Därför har jag för dagen inte velat säga mer än vad som står i svaret. Men avsikten är ju att vi skall se över de här frågorna på något lämpligt sätt. För dagen kan jag därför inte göra annat än att hänvisa till att detta är regeringens avsikt. F. ö. är det ju inte någon specifik brådska i den här frågan, eftersom vi nu har tid på oss innan nästa fastighetstaxering skall genomföras — i varje fall om vi skall använda oss av den metodik som hittills har varit tillämplig. Jag ser gärna — och det har jag sagt ett par tre gånger här i riksdagen — att den kommitté som arbetar med den här frågan kan föreslå ett hållbart system med en rullande fastighetstaxering. I så fall blir situationen något annorlunda. Meni det här avseendet — när det gäller behovet av att utreda värderingen av boendet i olika former och vilket stöd samhället skall ge de boende i olika bostadsformer — kvarstår utredningsbehovet. Jag tror dock att vi så småningom skall komma fram till hur det utredningsarbetet skall utföras och redovisa det. Herr talman!

Svaret på den frågan har jag egentligen redan givit, herr talman, och det är att det här finns ett spelrum mellan hela marknadsvärdet och ner till 75 96 av det och att avsikten därför inte är att vidta några sådana förändringar. Detta är också mitt svar på den sista frågan som Bo Lundgren ställde, om att taxeringsnämnderna skulle ha haft möjligheter att göra undantag från de anvisningar som här gäller, om det fanns särskilda motiv för det. Ja, det har de haft möjlighet till, men då skall det också vara alldeles speciella förhållanden. I övrigt gäller de regler som är fastställda, och därvidlag hoppas jag att taxeringsnämnderna har intagit en konsekvent hållning.

Herr talman! När Bo Lundgren talar om de olika värden som en fastighet i Stockholmsområdet och i låt oss säga Norrlands inland kan ha — här har vi kanske den största spännvidden — är det naturligtvis ett riktigt påpekande att det är en stor spännvidd. Det vet vi alla. Men vi har här en effekt av den marknadsekonomi som vi tillämpar i landet. Om Bo Lundgren vill göra starka ingrepp mot denna, så får vi väl resonera om den saken. Jag tror visst att det finns skäl att hålla tillbaka fastighetsvärdena i Stockholmsområdet, och det har vi på olika sätt försökt göra. Men jag tror att man bör vara försiktig med att göra anpassningar med hjälp av en millimetermåttstock. Här måste det hela tiden finnas ett risktagande och naturligtvis också en vinstchans, om man satsar på en fastighet. Den villa man skaffat kan få ett ökat värde, men det kan också bli ett fallande värde. Så länge det håller sig inom rimliga gränser, får vi nog leva med det. Det måste vara en konsekvens av att vi har en någorlunda fri prisbildning på villamarknaden. Jag håller med om att samhället, om det skulle bli våldsamma utslag, har ett ansvar att ingripa. Det gör vi också. Som jag sade har vi försökt stoppa de stora ökningarna av fastighetsvärdena, som jag personligen tycker i dag utgör ett oroselement i vår svenska ekonomi. Men ett visst inslag av marknadsekonomi måste det här ändå finnas. Jag tror faktiskt inte heller att Bo Lundgren är ute efter att begränsa det inslaget för hårt. När det gäller den taxering som nu har genomförts och nämndernas möjligheter att göra förändringar i förhållande till de anvisningar som finns, har det varit en hård uppbindning till reglerna. Jag tror också att det är riktigt att reglerna har tillämpats, så att vi får en rättvis taxering landet över. När det gäller Bo Lundgrens resonemang om de kommande principerna för fastighetstaxering har jag gett några synpunkter på det, men f. ö. vill jag gärna hänvisa till den utredning som skall ta upp de här sakerna. Vi får återkomma till frågan i det sammanhanget.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att den nu pågående fastighetstaxeringen måste fullföljas — det är helt givet. Vi måste naturligtvis också avvakta resultatet av fastighetstaxeringen innan vi bestämt kan säga vilka åtgärder som eventuellt måste vidtas. De uppgifter som kommer fram i dag är mycket motsägande. Den ena dagen får man höra uppgifter om att prisnivån på fastigheter gått ned så pass mycket att den ligger betydligt under 1979 års nivå, som ju utgör utgångspunkten vid taxeringen. Det skapar en ganska stor oro. Den andra dagen talas det om en sådan utveckling att man inte behöver känna någon större oro. Jag skulle vilja fråga statsrådet följande: Om det skulle visa sig att prisnivån i verkligheten kommit att ligga lågt, betydligt under den nivå som 1979 års prisstatistik utvisar, är statsrådet i så fall beredd att pröva en generell sänkning av taxeringsnivån? Detta skulle inte vara något unikt. 1977 gjordes ju en justering, därför att man ansåg att det innan 1975 års fastighetstaxering trädde i kraft hade skett en betydligt starkare prisstegring än vad man hade förutsett. Då gjorde man en justering av schablontaxeringen och höjde procentsatsen. Den gången gjorde man alltså en justering i höjande riktning på grund av att taxeringsvärdena hade blivit lägre än man egentligen önskat. Då menar jag att om det, när den fullständiga statistiken föreligger, skulle visa sig att prisnivån på fastigheter ligger betydligt lägre i förhållande till utgångsläget än man räknat med, borde det finnas anledning att pröva frågan om en justering. Det skulle i så fall inte bli fråga om en sänkning i det enskilda fallet utan om en generell sänkning. Givetvis kan man inte säga något bestämt härom i dag — man måste se resultatet först. Jag anser att det är angeläget att på den här punkten få ett uttalande av statsrådet. När det gäller jordbruket vet vi att den nya jordförvärvslagen skapade ganska stor osäkerhet om utvecklingen i fråga om priserna på jordbruksfastigheter. Det sades redan i utredningen, och det nämndes även i propositionen och i utskottsbetänkandet, att man var ovetande om vilka effekter lantbruksnämndernas fullmakt att granska köpeskillingen skulle komma att få. Här känner man en viss oro inför framtiden, och det skulle vara värdefullt att få ett besked av statsrådet på den punkten. Sedan känner jag viss oro över det uttalande som statsrådet gjorde beträffande taxeringsnämndernas befogenheter. Det är en fråga som i vissa län har skapat rätt stora problem. Förutsättningen för att taxeringsnämndsledamöterna skall finna sin uppgift meningsfull är att de har möjlighet att påverka besluten. Riktlinjerna bestäms ju av skattechefen ensam, och riktlinjerna är ingalunda så utformade att de fullständigt täcker alla de förhållanden som finns inom resp. taxeringsområde. Jag har tolkat propositionen på det sättet, att det där klart uttalas att det är taxeringsnämnden som har ett avgörande inflytande på vilka taxeringsvärden som skall fastställas. Det är helt klart att taxeringsnämnderna skall motivera varför de frångår riktlinjerna, när de gör det. Taxeringsnämnden med sin lokalkännedom måste väl ändå vara det organ som tar ställning i det enskilda fallet. Riktlinjerna gäller ju ett område där förhållandena inte är hundraprocentigt likartade. Speciellt på landsbygden är skillnaderna mycket stora, och det måste de vara. Jag hoppas att statsrådet delar min uppfattning att det är taxeringsnämnderna som har det avgörande inflytandet. Givetvis måste de motivera varför de gjort så och så, men det måste vara de som fattar besluten. I annat fall hade man inte behövt ha några taxeringsnämnder.
Herr talman! Vad gäller taxeringsvärdena och deras förhållande till den prisbildning som vi kan förvänta på fastighetsmarknaden är det riktigt som Stig Josefson säger — jag påpekade ju själv samma sak alldeles nyss — att vi inte har någon säker statistik i det här avseendet. Det har för all del gjorts uttalanden om mer eller mindre dramatiska förhållanden, och vi har hört sådana skildras här, men jag tror att vi för tillfället — som Stig Josefson själv gör— skall ta det rätt lugnt och avvakta den säkra statistik som vi inom en inte alltför avlägsen framtid kan studera. Då får vi se hur förhållandena är. Jag har redovisat de grundprinciper som skall gälla. Om det framöver kommer att visa sig att det blir en verkligt kraftig prisförändring på fastighetsmarknaden i förhållande till taxeringsvärdena får man naturligtvis fundera över det. Det finns ju instrument att utnyttja vid en sådan eventuell situation. Det har vi gjort under den period vi nu har bakom oss, och det kan naturligtvis bli fallet också för kommande perioder, om verkligen motiv kommer att föreligga för sådana förändringar. Men det är inte något som har aktualitet för dagen. Nu gäller det att fullfölja den här taxeringen, och det skall ske. Sedan får vi se tiden an och studera hur marknaden kommer att utveckla sig. Beträffande jordbruksfastigheter har jag redan sagt — och det vet Stig Josefson väl om — att vi där kommer igen med förslag. Jag vill också påminna om en annan sak, som inte har nämnts här tidigare, nämligen att det beträffande jordbruket har gjorts en särskild anpassning — man räknar inte där med 75 90 av marknadsvärdena utan har gått ned till 67,5 96, just för att åstadkomma en viss lättnad. Slutligen, herr talman, är det väldigt viktigt att än en gång få slå fast att det vid taxeringarna finns vissa ingående grundvärden, och riksdagen har i lag eller i motiv för lag mer eller mindre sagt ut att dessa skall gälla landet över. Sedan måste naturligtvis vissa värden anpassas på ett rimligt och riktigt sätt till den lokala situationen, men de grundvärden som jag pekar på här skall i stort sett tillämpas landet över på ett likartat sätt, om vi skall få rättvisa. Sedan finns möjlighet att göra lokala anpassningar, och jag hoppas att vi — när taxeringen snart är färdig — skall finna att det är den regeln som har tillämpats.

Herr talman! Det är här fråga om taxeringsnämndernas kompetens. Man kan varken i riksdagsbeslut eller i andra instanser skriva så, att det kommer att tolkas likartat av alla taxeringsnämndsledamöter eller ens av alla länsskattechefer. Debatten mellan taxeringsnämnder och länsskattechefer har under den här taxeringen framför allt stått om tomtvärdena. Det finns exempel på att man inom ett helt riktvärdesområde har satt exakt samma tomtvärde, oberoende av om fastigheten ligger intill allmän väg, där bussarna går fram och tillbaka, eller om den ligger en halvmil därifrån. Skulle inte taxeringsnämnderna i dessa konkreta fall ha något inflytande? Jag är angelägen om att budgetministern inte tar ifrån taxeringsnämnderna den uppgift som de Nr 100 absolut har i det praktiska arbetet, nämligen att fatta det slutgiltiga beslutet Fredagen den och motivera varför de går ifrån riktvärdena. Om länsskattechefernas 20 mars 1981 riktlinjer skulle vara till 100 26 bindande, vilket vi diskuterade i fastighetstaxeringskommittén i början av vårt arbete — kan vi slopa taxeringsnämnderna. Då har de ingen uppgift att fylla. Och jag tror att det är oerhört allvarligt om man inte här klarlägger taxeringsnämndernas befogenhet att ta ställning till den situation som finns på det lokala planet.
Herr talman! Det är helt klart att om det finns verkligt motiverade skäl att gå ifrån riktlinjerna, så får taxeringsnämnderna göra det. Den lokala kännedomen finns ju där, som Stig Josefson och Bo Lundgren här har framhållit. Man får då ange motivet till att man gjort så och så. Men jag vill understryka att man endast i undantagsfall får gå ifrån de riktlinjer som gäller.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag anser att gällande lagstiftning ger regeringen tillräckliga maktmedel att hävda medborgarnas grundlagsskyddade rättigheter gentemot organiserade gruppintressen och, om så inte är fallet, vilka åtgärder från regeringens eller riksdagens sida som jag anser erforderliga. Bakgrunden till frågan är den journaliststrejk som nyligen förekom och den konflikt som enligt interpellationen då uppstod mellan strejkrätten och tryckfriheten. Både interpellationen och den debatt som har förts om journaliststrejken och om förra årets konflikter på arbetsmarknaden då samma problem aktualiserades ger mig anledning att redogöra för förhållandet mellan de olika frioch rättigheter som grundlagarna tillförsäkrar medborgarna. Reglerna om de grundläggande frioch rättigheterna i regeringsformens andra kapitel är i det stora flertalet fall utformade så att det allmänna, dvs. samhällets olika organ, inte får göra intrång i medborgarnas yttrandefrihet, informationsfrihet, rörelsefrihet osv. utan stöd i lag. Regeringsformen föreskriver dessutom vissa begränsningar i riksdagens möjligheter att stifta lagar som inskränker frioch rättigheterna. Man måste alltså ha klart för sig att regeringsformen med få undantag reglerar endast förhållandet mellan samhällsorganen och den enskilde. Förhållandet mellan medborgarna inbördes har man däremot medvetet valt att reglera i vanlig lag. Det har nämligen inte ansetts vara praktiskt möjligt att i grundlag ge rättigheterna ett omfattande skydd gentemot angrepp från enskilda, t.ex. intresseorganisationer. I de flesta fall finns det inte heller något behov av ett sådant grundlagsskydd, eftersom de 95 möjligheter som erbjuds av den vanliga lagstiftningen får anses vara tillräckliga. I regeringsformen finns dock en rättighet inskriven som kan sägas gälla förhållandet mellan enskilda, nämligen den rätt till fackliga stridsåtgärder som regleras i 2 kap. 17 §. Den innebär att en förening av arbetstagare har rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, om inte annat följer av lag eller avtal. En enskild arbetsgivare och en förening av arbetsgivare har samma rätt. Som framgår av bestämmelsen säger den i och för sig inte något om hur långt t.ex. strejkrätten sträcker sig. Någon lagstiftning som särskilt begränsar strejkrätten på massmedieområdet finns inte. På liknande sätt som regeringsformens bestämmelser om grundläggande frioch rättigheter innebär tryckfrihetsförordningens regler till skydd för tryckfriheten en inskränkning i det allmännas möjligheter att ingripa mot tryckta skrifter. I denna del reglerar alltså inte heller tryckfrihetsförordningen förhållandet mellan enskilda. Sammanfattningsvis innebär det jag nu har sagt att det vid den aktuella journaliststrejken inte förelåg någon direkt konflikt mellan grundlagsbestämmelser som skyddar olika medborgerliga rättigheter. En annan sak är att både fjolårets och årets konflikter på arbetsmarknaden har visat hur sårbar yttrandefriheten i massmedierna faktiskt är för fackliga stridsåtgärder. Frågan är så allvarlig att det i och för sig inte ter sig orimligt att överväga en utvidgning av det legala skyddet för den fria nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen, i grundlag eller i vanlig lag. Om man vill reglera förhållandet mellan en rättighet som tryckfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder, uppstår det problem vare sig regleringen skall ske i grundlag eller i vanlig lag. Dessa problem illustreras av förra årets konflikter på arbetsmarknaden. Ser man enbart till pressens situation är tidningarna inte bara beroende av att journalisterna, grafikerna och tidningsdistributörerna arbetar utan också av att trycksvärta och tidningspapper levereras, bensin finns till tidningsbilarna osv. Stora svårigheter möter alltså, om man vill skapa generella rättsliga regler om förhållandet mellan tryckfriheten och strejkrätten. Att vi i Sverige trots allt har varit så pass förskonade som fallet är från konflikter på arbetsmarknaden som har drabbat massmedierna måste tillskrivas det förhållandet att parterna på arbetsmarknaden bl.a. genom fredsavtal själva har tagit sitt ansvar. Jag räknar med att de erfarenheter som de har fått av årets och fjolårets konflikter ger anledning till eftertanke. Enligt min mening vore det nämligen lyckligast om man på frivillighetens väg kunde garantera att massmedierna inte lamslås av strejk eller lockout. I det sammanhanget kan jag nämna att statens arbetsgivarverk har tagit upp förhandlingar med de fackliga organisationerna som syftar till att förstärka skyddet mot samhällsfarliga konflikter. En av erfarenheterna från förra året var ju att en strejk av enliten grupp anställda på televerket kan lamslå radiooch TV-sändningarna från Sveriges Radio. Av min redogörelse för gällande rättsläge framgår att riksdagen har möjlighet att — som en sista utväg — ingripa med lagstiftning mot sådana konflikter på arbetsmarknaden som hotar vitala samhällsintressen. När det gäller massmedieområdet har yttrandefrihetsutredningen, som skall utarbeta förslag till grundlagsregler som skyddar yttrandefriheten i bl.a. radio, TV, film och videogram, enligt sina direktiv också till uppgift att behandla frågan om hur man skall se på yttrandefrihetsbegränsande åtgärder som vidtas av enskilda. I väntan på utredningens överväganden i ämnet saknas enligt min mening anledning till några särskilda initiativ från regeringens sida.

Herr talman! Låt mig först tacka justitieministern för hans utförliga svar på min interpellation.

Att jag har vänt mig till justitieministern sammanhänger åtminstone delvis med att konstitutionsutskottet avböjt att diskutera de problem som aktualiserades av journalistkonflikten. Att jag utvidgat min frågeställning också förbi och utöver denna konflikt betingas bl.a. av att Landstingens Tidskrift nyligen på framträdande plats berett utrymme åt ett f.d. landstingsråds uppmaning till ”strejk mot staten”, samtidigt som Kommunförbundets direktör lär ha sagt sig överväga att sända ut anvisningar om hur kommunerna bäst skulle sätta sig över gällande författningar. Jag finner sådana tecken illavarslande. Jag tror att ett samhälle där den legitima statsmaktens auktoritet försvagas till slut blir ett dåligt samhälle och en skådeplats för ohämmade gruppintressens kamp om makten. Det har förefallit mig som om företrädare för gruppintressen även inom riksdagen — medvetet eller omedvetet — bidrar till att undan för undan avväpna statsmakterna i deras förhållande till de ”stater i staten” som representeras av den växande floran av myndigheter, av de stora intresseorganisationerna och av massmediamonopolen. Jag befarar att dessa strävanden redan har gått för långt, och det kommer att fordras mycken klarsyn, mycket kurage och mycken ihärdighet för att återvinna en bättre balans till allmänhetens och ”det allmännas” förmån.

Nu säger justitieministern alltså i sitt svar, liksom före honom justitiekanslern, att regeringsformen — och efter vad jag förstår även tryckfrihetsförordningen — endast reglerar förhållandet mellan samhällets organ — ”det allmänna” — och den enskilde, och att ”ingen lagstiftning begränsar strejkrätten på massmediaområdet”. Det skulle följaktligen inte föreligga, säger justitieministern, någon direkt konflikt mellan grundlagsbestämmelser som skyddar olika medborgerliga rättigheter. Justitieministerns analys av min första fråga utmynnar således i att någon direkt konflikt inte föreligger. Det skulle alltså närmast röra sig om ett skenproblem.

Strejkrätten i regeringsformen 2:17 begränsas inom massmediaområdet inte av bestämmelser i regeringsformen eller tryckfrihetsförordningen. Med Journalistförbundets terminologi: ”Den tar över tryckfrihetsförordningen.” Detta innebär att någon direkt konflikt inte föreligger. Det allmänna — res publica — skall verka för att inom sin egen sfär säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning, men andra får utan hinder blockera detta säkerställande och sätta ”varje svensk medborgares eller svensk juridisk persons” rätt att ”själv eller med biträde av andra genom tryckpress framställa tryckalster” ur spel. — Såvitt jag förstår är detta vad justitieministern vill ha sagt. Jag uppskattar att han i det läget inte anser det ”orimligt att överväga en utvidgning av det legala skyddet för den fria nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen, i grundlag eller i vanlig lag”. Men det är litet svårt att få riktigt klart för sig var justitieministern själv egentligen står. För samtidigt som han ser allvarligt på läget och även anger att ”riksdagen har möjlighet att — som en sista utväg — ingripa med lagstiftning mot sådana konflikter på arbetsmarknaden som hotar vitala samhällsintressen” anser han dock att det vore lyckligast om man kunde komma fram på frivillighetens väg — en åsikt som även konstitutionsutskottets ärade ordförande syntes mest benägen för vid en debatt på Publicistklubben för fjorton dagar sedan. I avbidan på yttrandefrihetsutredningens arbete med uppgiften ”att behandla frågan om hur man skall se på yttrandefrihetsbegränsande åtgärder som vidtas av enskilda” och de förhandlingar som statens arbetsgivarverk nu har upptagit med de fackliga organisationerna om förstärkt skydd mot samhällsfarliga konflikter anser justitieministern inte att regeringen bör ta några initiativ i saken.

Herr talman! Förra våren, när vi hade en storkonflikt på arbetsmarknaden, hade jag en frågedebatt med justitieministern. Jag, liksom han, uttryckte då oro för de direkta och indirekta effekterna av konflikten på det fria informationsflödet. Särskilt allvarligt var det — framhöll jag då — att informationen ströps i en konfliktsituation. Det är just då som det finns ett särskilt behov av en omfattande debatt och omfattande information. Det förekom också under konflikten — vilket Gunnar Biörck i Värmdö har varit inne på — en del ganska uppseendeväckande hot om direkta aktioner riktade mot mediainslag som ansågs obekväma. Vi minns också att beslutsfattandet i fråga om dispenser för material och annat som gällde massmedia gick trögt. Nu har vi fått uppleva att de som själva arbetar inom massmedia och som i olika avseenden måste anses ha ett särskilt ansvar för det fortlöpande informationsutbytet medvetet har stoppat detta. Konflikten inom massmedia gick dessbättre snabbt över, men det som hände innebär naturligtvis ett memento. Yttrandefrihet och tryckfrihet åtnjuter sedan gammalt ett starkt skydd i vårt land. Det har både justitieministern och Gunnar Biörck varit inne på. Vi försöker också ständigt förfina detta skydd. Men den lagstiftning vi har gäller förhållandet mellan samhället och enskilda. Det finns naturligtvis en historisk förklaring till detta. När skyddet började växa fram kom onekligen det främsta hotet mot yttrandefriheten från offentliga institutioner, från staten och kyrkan. Man kan kanske snarast säga att yttrandefriheten har brutit sig loss från statens och kyrkans tidigare tvångströja. Lagstiftningen har således vuxit fram undan för undan, med 1766 års tryckfrihetsförordning som ett märkligt monument. Det synsätt som denna lagstiftning vilar på är naturligtvis av stort värde. Samtidigt kan man, som Gunnar Biörck här har gjort, säga att det minsann inte är tillfredsställande att de friheter som denna lagstiftning syftar till att skydda så lätt och på ett så omfattande sätt kan sättas ur spel genom omständigheter som denna lagstiftning inte reglerar. Man kan tycka att det inte tjänar mycket till att finsnickra med en lagstiftning som reglerar förhållandet mellan det allmänna och det fria ordet, om omfattande eller sektorsinriktade konflikter på t.ex. arbetsmarknaden kan lägga hela landet i massmedialt mörker. Det som ligger närmast till hands att föreslå — och det som Gunnar Biörck, om jag förstår honom rätt, närmast vill förespråka, medan justitieministern är litet försiktigare — är en lagstiftning som förbjuder åtgärder på arbetsmarknaden om dessa hotar informationsfriheten. Man skulle alltså förbjuda öppna konflikter på massmediaområdet och t.ex. föreskriva skiljedom om parterna inte kunde komma överens. Man skulle kunna bestämma att konflikter på arbetsmarknaden i övrigt inte fick innebära åtgärder som drabbar massmedia. Det här låter rakryggat och enkelt, det erkänner jag gärna. Men personligen tycker jag inte att man i första hand skall tillgripa lagstiftningsåtgärder. Vad jag nu liksom tidigare vill rekommendera är i stället att man prövar frivilliga överenskommelser. Det är tydligen också justitieministerns linje. Skälen till detta är flera för min del. Det är alltid olustigt att lagstiftningsvägen gå in med restriktiva bestämmelser på massmediaområdet. Respektabla motiv kan föda mindre respektabla motiv för annan lagstiftning. Det är vidare svårt att för den allmänna arbetsmarknaden åstadkomma en lagstiftning som klarar alla de vanskliga gränsdragningsproblem som oundvikligen uppkommer där. Och det är alltid olustigt att genom lagstiftning frånta stora grupper i samhället strejkrätt. Strejkrätten betraktas ju alltfort i sig som en medborgerlig frioch rättighet. Den är också omnämnd i grundlagens frioch rättighetskapitel— låt vara med möjlighet till inskränkningar. Det är också tveksamt om en påtvingad lagstiftning i alla lägen skulle respekteras av de berörda. Och jag ställer frågan vilka sanktioner samhället kan vidta om stora medborgargrupper anser sig drabbade av restriktioner som de tycker är orättfärdiga. Jag har alltså den uppfattningen att respekten för lagstiftning skulle kunna riskera att bli mindre än respekten för frivilliga överenskommelser. Nu är det ju så, som justitieministern har sagt, att i verkliga krissituationer kan riksdagen gå in och avbryta-en konflikt som man av något skäl anser vara samhällsskadlig. Men jag delar naturligtvis uppfattningen att det alltid är bäst att undvika konflikter på arbetsmarknaden och försöka se till att de inte drabbar massmediaområdet. Jag tycker alltså att man nu på den allmänna arbetsmarknaden borde försöka få till stånd något allmänt ramavtal, som man kommer överens om i lugn och ro under den här tvååriga mandatperioden och där man så långt sig göra låter reglerar undantag och dispenser, som bör gälla om nu olyckan skulle hända igen att vi drabbas av en större allmän konflikt på arbetsmarknaden. Det är självklart att parterna på det direkta massmediaområdet bör sätta sig ned i ambitionen att ta fram ett nytt långsiktigt fredsavtal, även vad gäller journalistgruppen. Det har man ju haft tidigare, och det har fungerat bra. Jag har svårt att förstå att man inte skulle kunna åstadkomma ett nytt sådant fredsavtal.

Herr talman! Den kärnfråga vi egentligen diskuterar — om meningarna härom möjligen skulle brytas — gäller ju skyddet för yttrandefriheten mot andra än samhällets organ. Gunnar Biörck i Värmdö har gjort en elegant och vad jag förstår korrekt analys av det gällande rättsläget på detta område. Låt mig bara peka på att den här frågan, om hur man skall skydda yttrandefriheten mot andra än samhällets organ, inte gäller något problem som har kommit upp i anledning av den senaste konflikten eller fjolårets konflikt, utan det är ett problem som har diskuterats länge. Redan i samband med tryckfrihetsförordningens tillkomst på 1940-talet diskuterades frågan. Den kommitté som lade fram förslaget till ny tryckfrihetsförordning föreslog att man skulle införa en bestämmelse om att det inte var tillåtet för enskilda att på grund av en skrifts innehåll hindra tryckningen, utgivningen eller Nr 100 spridningen av skriften. Det var emellertid inte fråga om något allmänt skydd mot en arbetsnedläggelse. Både regering och riksdag ansåg då att det skulle uppkomma stora svårigheter att i lag närmare ange i vilken omfattning tvångsåtgärder av enskilda för att undertrycka misshagliga skrifter skulle anses som rättsstridiga. Man sade att åtgärder av ideella föreningar och andra enskilda sammanslutningar mot skandaltidningar, pornografiska skrifter o. d. ibland kunde anses mycket berättigade, även om de inte inskränkte sig till ogillande omdömen och uttalanden. Sedan gick tiden, och 1970 fick massmediautredningen i uppgift att ta ställning till frågan om behovet av särskilda regler som garanterar att yttrandefriheten i tryck inte begränsas genom åtgärder av enskilda. Massmediautredningen lämnade sitt betänkande 1975, och också den utredningen konstaterade att en reglering skulle medföra svåra gränsdragningsproblem. Utredningen fann att förbudet mot hindrande åtgärder borde ha samma omfattning som det dittills hade haft, dvs. att enbart avse myndigheter och andra allmänna organ. Den uppfattningen godtogs av det stora flertalet remissinstanser. Man kan alltså säga att vi har erfarenhet av att det är en svår uppgift att åstadkomma en generell reglering, som skall kunna skydda yttrandefriheten mot åtgärder från enskilda. Nu ligger uppgiften på yttrandefrihetsutredningen, och vi får se vad denna utredning kan komma fram till. Detta visar möjligen också att det inte alltid är lagstiftningsvägen som är den lämpligaste. När det gäller frågor som yttrandefrihet och tryckfrihet får man beakta att det måste vara en idé, en tanke eller en anda i varje medborgares sinne som skall vara grunden för att dessa friheter skall kunna ta sig uttryck. Det jag nu sagt har rört det eventuellt kommande rättsläget, men låt mig gå över till det som nu är gällande. Jag vill då säga att det framgår av det svar jag lämnat till Gunnar Biörck att jag menar att det i första hand bör ankomma på arbetsmarknadens parter att ta sitt ansvar för att sådana vitala samhällsintressen som nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen inte skadas av fackliga stridsåtgärder. Jag utgår från att man särskilt inom de fackliga organisationerna på massmediaområdet är väl medveten om de faror som kan uppkomma, om yttrandefriheten och informationsfriheten inte kan utövas på det sätt som våra grundlagar vill värna om — låt vara att grundlagarna i och för sig riktar sig mot det allmänna. Ett sätt att slå vakt om dessa friheter är att sluta fredsavtal på området. Det har tillämpats tidigare, och jag hoppas att parterna kommer att diskutera ett nytt fredsavtal. Sist har vi då riksdagens möjlighet att, om vitala samhällsintressen hotas, lagstifta i det konkreta fallet. Detta har tillämpats några gånger. Det är kanske inte någon särskilt lyckad lösning, men den finns där. Den är dock ganska komplicerad, och även i denna del bör man avvakta det utredningsarbete som pågår. Låt mig, herr talman, också besvara den fråga som Gunnar Biörck menar 103 att jag inte har besvarat, nämligen frågan om vem som tolkar grundlagarna. Det gör en mängd organ i vårt samhälle. Inom ramen för lagprövningsrätten har alla myndigheter och domstolar att efter sina förutsättningar bevaka att grundlagen följs. Sedan har vi vissa speciella organ. Justitieombudsmännen skall se till att myndigheterna i sin verksamhet iakttar att medborgarnas grundläggande frioch rättigheter inte träds för när i den offentliga verksamheten. Vi har också justitiekanslern, som är regeringens ombudsman och som i den egenskapen skall vaka över myndigheterna men också över att tryckfriheten kan utövas enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen. Man kan också säga att regeringsformens frioch rättighetsregler återspeglas i våra allmänna lagar, och det ankommer därmed på olika myndigheter inom rättsväsendets område att övervaka att dessa lagregler efterlevs. Till sist vill jag, herr talman, eftersom Gunnar Biörck frågade vad arbetsgivarverket hade med detta att göra, för tydlighetens skull nämna att jag avsåg en relation beträffande televerkets anställda. De kunde vidta vissa åtgärder som hade kunnat hota dessa friheter, och det är en relation som arbetsgivarverket har att gå in på.
Herr talman! Jag ber att få tacka för den komplettering till sitt svar som justitieministern här har givit. Jag har inte mycket att tillägga. Det verkar som om uppfattningarna om vad som är gällande rätt inte skiljer sig särskilt mycket mellan justitieministern, konstitutionsutskottets ordförande och mig. Frågan är om man vill försöka uppnå en förändring av gällande rätt eller om man vill ta sig fram på andra vägar.

Men jag är medveten om att detta kan vålla svårigheter, och jag är självfallet beredd att avvakta vad yttrandefrihetsutredningen kan komma med. Jag vill minnas att justitieministern i sitt svar sade ”att yttrandefrihetsutredningen skulle se på de här problemen”. Jag hoppas att utredningen gör något mera än att bara se på dem. Utredningen får väl försöka att hantera dem. I övrigt är det kanske värt att notera att både justiteministern och konstitutionsutskottets ordförande, även om de inte har dragit sina svärd, dock har skramlat en smula med dem. Det är möjligt att detta kan ha en pedagogisk effekt på Journalistförbundets ordförande.

Herr talman! På den socialdemokratiska riksdagsgruppens vägnar anhåller jag om förlängd motionstid, t.o.m. den 10 april 1981, för proposition 1980/81:131 om varven.

Herr talman! Eva Winther har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits från svensk sida för att underlätta för anhöriga till i Sverige boende vietnamesiska flyktingar att få utresetillstånd från Vietnam. Genom skilda beslut åren 1979-1980 har regeringen gett möjlighet för att utverka utresetillstånd för anhöriga till vissa flyktingar från Vietnam sammanlagt omkring 3 000 flyktingar från Vietnam att bosätta sig i Sverige inom ramen för särskilda flyktingkvoter för s.k. båtflyktingar. Av dessa har ca 2 200 hittills kommit hit. Statens invandrarverk har beviljat inresetillstånd för drygt 950 sådana nära anhöriga till dem som överförts hit som fortfarande befinnerisig i Vietnam. Av dessa har emellertid hittills endast ett tjugotal personer fått tillstånd av de vietnamesiska myndigheterna att resa ut ur landet. Den ordning för utresetillstånd som skall tillämpas utgör en del av den överenskommelse om legala utresor från Vietnam som år 1979 träffades mellan FN:s flyktingkommissarie och Vietnams regering. Ett tjugotal länder har hos de vietnamesiska myndigheterna presenterat namn på ett stort antal personer som har beviljats inresetillstånd till resp. land. För de flesta av dessa länder har andelen personer som medgetts utresa varit mycket liten. Från svensk sida har en rad åtgärder vidtagits för att göra det lättare för anhöriga att få utresetillstånd. Vår ambassad i Hanoi har sedan maj 1980 fortlöpande tagit upp enskilda familjeåterföreningsfall med de vietnamesiska myndigheterna. I oktober 1980 besökte företrädare för statens invandrarverk Vietnam i syfte att hos myndigheterna påskynda behandlingen av utresetillstånden. Därefter har statsrådet Söder, i samband med ett besök i Vietnam helt nyligen, tagit upp frågan med Vietnams utrikesminister och påpekat det otillfredsställande i situationen. Från vietnamesisk sida lovade man därvid att göra sitt yttersta för att handläggningen skall påskyndas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag läste i går ett brev till invandrarministern och svenska regeringen. Det var från en tolvårig vietnamesisk flicka, som längtar efter sin mamma och pappa och sina syskon, som fortfarande är kvar i Vietnam. Hon bad om hjälp att få hit sin familj. Det finns flera barn under 17 år som är ensamma här i Sverige och som naturligtvis har det mycket svårt att finna sig till rätta. Det är alltid svårt att finna sig till rätta när man flyr till ett annat land, men för dessa barn måste det vara svårare än för andra. Det finns också män som har fru och barn kvar i hemlandet. Det finns kvinnor som väntar på sina män, och barn som väntar på sina pappor. Det är detta som ligger bakom min fråga. Vad kan vi göra för att förkorta plågan och oron för de människor det gäller, de sino-vietnameser som finns här i landet och som väntar på att de närmast anhöriga skall få komma hit? Från svensk sida är det ju helt klart med tillstånd, och vi är beredda att ta emot dem. Låt mig i det här sammanhanget säga, att jag är mycket medveten om att detta är en plåga som drabbar många människor som flytt hit, en plåga som vi ofta har svårt att göra något åt. Men just när det gäller båtflyktingarna borde vi kunna göra något med hjälp av de avtal som finns. Karin Andersson redovisar i svaret en del åtgärder som vidtagits från svensk sida och pekar på att frågan har tagits upp i samband med socialministerns besök i Vietnam. Vid Karin Söders besök lovade man från vietnamesisk sida, säger Karin Andersson i sitt svar, att göra sitt yttersta för att handläggningen skall påskyndas. Det är bra, och jag JCRpEs att det blir resultat efter Karin Söders besök. Karin Söder sade efter sitt samtal med Vietnams inrikesminister — om man får tro tidningarna — att det konstaterats att kommunikationerna inte varit de bästa mellan svenska och vietnamesiska myndigheter. Och även vi kan ju konstatera att de inte har varit det. Det har tydligen inte varit så bra kommunikationer inom Vietnam heller mellan myndigheterna och de vietnameser som det gäller. Vietnams utrikesminister har nyligen i en TV-intervju redovisat att barn och gamla gärna får lämna landet men att det finns restriktioner för vissa grupper. Unga män som inte gjort sin värnplikt, personer som har yrken som landet är i speciellt behov av — t.ex. läkare, lärare, viss vårdpersonal och specialister — och personer med yrken där man har tillgång till statshemligheter får inte lämna landet. Detta kan ge utrymme för en väldigt vid tolkning. Jag skulle vilja fråga Karin Andersson: Hur ser UNHCR och flyktingkommissarien på de här svårigheterna? Har de några idéer till lösning? Avtalet mellan UNHCR och Vietnam har ju inte fungerat. Vet vi något om i hur hög grad de personer som är aktuella för vårt land hör till de yrkesgrupper som omfattas av restriktionerna? Vet vi något om hur sino-vietnameserna behandlas i Vietnam f. n.?
Herr talman! Vi är helt överens om angelägenheten i att familjer återförenas, så den frågan behöver vi inte spilla många ord på. Det är också det som är orsaken till att regeringen fortlöpande har vidtagit de åtgärder som jag redogjorde för. Eva Winther ställde några direkta frågor, och jag skall försöka besvara dem. Den första frågan gällde Karin Söders uttalande enligt tidningarna. Jag har inte några tidningsuppgifter som utgångspunkt för det jag har sagt här, utan jag har det direkta referatet av vad som förekom från ambassaden i Hanoi. Jag vill inte kommentera några tidningsuppgifter. Jag sade alltså att Vietnams utrikesminister har lovat att man skall göra sitt yttersta för att tillgodose den svenska hemställan. Karin Söder åberopade också det mycket goda samarbete som råder mellan de båda länderna. Det är ytterligare en orsak till att vi bör kunna vänta oss att Vietnams regering verkligen tar våra önskemål på allvar. Det är riktigt, som Eva Winther säger, att det råder kommunikationssvårigheter inom Vietnam. Det har också sagts vara ett av skälen till långsamheten i proceduren. Många av de anhöriga bor ju långt från regeringen och myndigheterna. Det finns alltså betydande kommunikationssvårigheter inom landet. Jag skall bara ta upp en till av Eva Winthers frågor, och den gällde hur de personer som icke får resa ut berörs. Jag kan uppriktigt sagt inte svara på den att utverka utresetillstånd för anhöriga till vissa flyktingar från Vietnam frågan. Vi har inte gjort någon noggrann kontroll av vilka yrken de släktingar har som finns med på den lista som invandrarverket har presenterat.
Herr talman! Jag menade inte att Karin Andersson skulle behöva kommentera tidningsuppgifterna — jag nämnde dem bara som en upplysning om vad som stått i tidningarna. Eftersom förhållandet mellan Kina och Vietnam är så inflammerat blir situationen väldigt svår för sino-vietnameserna. Många av dem har tidigare försörjt sig genom handelsverksamhet, men enligt uppgift tillåts de nu att försörja sig enbart genom gatuhandel. De borde alltså inte höra till de grupper som omfattas av restriktioner när det gäller utresetillstånden, och man kan då fråga sig vad det är som ligger bakom. Karin Andersson säger i det sammanhanget att man har väldigt stora kommunikationsproblem och att det därför är svårt att hitta rätt på de här människorna. Det är möjligt att det är så, men vietnameserna här i Sverige kan dock upprätthålla brevväxling med sina släktingar i Vietnam. Dessa finns alltså på sina adresser, så det borde kanske inte vara så svårt att finna dem. Jag hoppas nu att Karin Söders besök får effekt, så att familjerna snart kan återförenas. Jag hoppas också att Karin Andersson följer den här frågan och att den svenska regeringen arbetar aktivt för att förmå vietnameserna att ge de utresetillstånd som behövs. Vietnam är ju ett av våra biståndsländer, och de styrande där borde ha ett villigt öra när det gäller våra önskemål. En sista fråga: Det finns också en grupp anhöriga till sino-vietnameser i Kina, även om den kanske inte är så stor. Hur ser Karin Andersson på möjligheterna för dem att få utresetillstånd och komma hit till Sverige?
Herr talman! Eva Winther frågar om sino-vietnamesernas ställning i Vietnam över huvud taget och om deras svårigheter. Jag tror inte att jag skall gå in särskilt mycket i den debatten, för det är ganska svårt att få en klar bild av hur de har det. Men faktum är att flyktingströmmarna från Vietnam har minskat mycket kraftigt efter beslutet 1979 om ”orderly departure”. Jag vill därmed inte ha sagt vad det skulle bevisa, utan jag vill bara nämna detta. Eva Winther och jag har kanske missuppfattat varandra på en punkt. Min avsikt var inte att försvara Vietnams handläggning av de här frågorna. Tvärtom tycker jag att det finns all anledning att vara ytterst kritisk mot den långsamma handläggning som sker. Jag nämnde kommunikationssvårigheterna enbart som en tänkbar förklaring. Om vi hade låtit oss nöja med handläggningen skulle vi naturligtvis inte i så många olika instanser ha fört fram våra åsikter och sagt att detta inte kan tolereras. Beträffande sino-vietnameser i Kina vill jag säga att vi inte har mött några svårigheter i de få fall det varit fråga om när det gällt att få utresetillstånd.
Herr talman! Det var i och för sig glädjande att höra detta, men jag har Tisdagen den tyvärr fått redovisning för ett ärende där det rört sig om att inresetillstånd till 24 mars 1981 Sverige har sökts men vederbörande har fått avslag från invandrarverket. Jag hoppas att inresetillstånd skall kunna beviljas i samband med en ny ansökan och att Karin Andersson ser på det här ärendet och undersöker vad som ligger bakom avslaget. Jag vill hålla med Karin Andersson när det gäller den svenska regeringens handläggning av de här frågorna. Jag tror visst att regeringen följer dem, och jag tycker att regeringen och vi här i riksdagen skall hjälpas åt i arbetet med dem, så att de som väntar på sina anhöriga snart kommer att få förenas med sina familjer.
Herr talman! Vad gäller det Eva Winther sade om den person från Kina som inte fått komma till Sverige, så var det tydligen de svenska myndigheterna, dvs. invandrarverket, som hade sagt nej. Eva Winther vet lika väl som jag att inget statsråd kan göra någonting åt detta. I viseringsfrågor är ju invandrarverket självständigt bestämmande.
Herr talman! Icke förty hoppas jag att Karin Andersson kan hålla sig något underrättad om just denna fråga.
Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av oljeersättningsfondens besked om att bidrag inte kan erhållas till miljöförbättringsåtgärder vid Igelstaverket i Södertälje.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på min fråga. Oljeersättningsfondens negativa besked i början av mars i år om ekonomiskt stöd med 40 milj.kr. för miljöförbättringar när det gäller kolvärmeverket Igelstaverket har väckt stor uppmärksamhet, förvåning och - indignation långt utanför Södertälje kommun. Tydligen gjorde oljeersättningsfonden även ett formellt fel då den meddelade beslutet, eftersom en framställning som gäller belopp över 25 milj.kr. skall, som energiministern framhöll i sitt svar, överlämnas till regeringen för beslut. OEF:s besked om uteblivna bidrag stämmer, enligt min mening, dåligt överens med regeringens och riksdagens beslut och riktlinjer för energipolitiken och borde väl egentligen betecknas som ett olycksfall i arbetet. Vi är nu, trots försäkringar från regeringshåll om motsatsen, på väg in i det Kolsverige som vi skulle slippa. Det är då viktigt att även en försiktig introduktion av kol — som det så vackert heter — kombineras med kraftiga åtgärder mot de miljöproblem som sammanhänger med kolanvändning. Då är det också viktigt att de medel som finns i oljeersättningsfonden används, bl.a. i sådana fall som beträffande Igelstaverket. Förutom vad som sägs i förordningen och tillämpningsföreskrifterna beträffande oljeersättningsfonden och användningen av medlen, är det ju intressant att se vad som föreskrivs om pengarnas användning. När man läser förordningen och tillämpningsföreskrifterna, finner man att Igelstaverket faktiskt är ett typexempel på ett sådant fall då bidrag bör utgå. Jag måste nog fråga energiministern, inte minst med tanke på det knapphändiga svaret, om han delar uppfattningen att det här handlar om ett projekt som väl uppfyller villkoren för bidrag från oljeersättningsfonden. Det kan väl inte vara rimligt, att om det nu inte skulle lämnas bidrag i det här fallet, Södertälje kommuns skattebetalare skall stå för hela kostnaden, trots att det allmänt uppfattas vara en angelägenhet för staten. Då det gäller reningen vid den här anläggningen handlar det ju om långtgående miljöförbättringsåtgärder.
Herr talman! Först vill jag säga att detta ärende nyligen kommit till regeringskansliet. Vi har nu sänt det på remiss för att få höra kommunens uppfattning. Innan beredningen är klar kan jag självfallet inte göra något yttrande i det särskilda ärendet. Det vore alldeles fel av mig. Däremot vill jag gärna säga att en viktig uppgift för fonden är att stödja miljöskyddsåtgärder på kolområdet.
Herr talman! Jag förstår energiministerns restriktivitet då det gäller att ge ett klart besked, men nog borde energiministern med tanke på sina kunskaper om vad vi nu talar om ändå kunna säga om han inte anser att det här projektet väl uppfyller de villkor som har ställts upp för att man skall kunna erhålla bidrag från oljeersättningsfonden. Tillstånd till introduktion av koleldning skall, enligt min mening, inte ges förrän alla miljöeffekter är klarlagda och teknik finns för en effektiv rening. Vid Igelstaverket handlar det om en ny teknik i praktisk tillämpning. Anläggningen har ett stort demonstrationsvärde, och den är den första i sitt slag i vårt land. Igelstaverket i Södertälje kommer att väl uppfylla de krav som måste ställas på en sådan anläggning och de skärpta miljökrav som naturvårdsverket har föreslagit i fråga om kolförbränning i större anläggningar. Det är märkligt, herr talman, att regeringen i propositionen om riktlinjer för energipolitiken går emot sitt eget expertorgan och inte nu föreslår någon egentlig skärpning av reglerna för svavelutsläpp. Men märkligt är också att regeringen exempelvis gett kraftvärmeverket i Västerås dispens från skyldigheten att vidta reningsåtgärder därför att tekniken inte anses tillräckligt utvecklad. Men detta bör väl rimligtvis ändå inte få innebära att anläggningar, som har projekterats för höggradig rening med hjälp av teknik som finns att tillgå och som är väl utvecklad, inte skall erhålla statliga bidrag ur anslaget för miljöförbättrande åtgärder.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om regeringen avser att under våren framlägga proposition om spridandet av kemiska medel i skogsbruket. Som bekant har utredningen om användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket lagt fram ett delbetänkande som behandlar användningen av kemiska medel vid bekämpning av lövsly. Utredningens förslag har remissbehandlats. Skilda synpunkter på förslaget har redovisats av remissmyndigheterna. Ärendet bereds nu inom jordbruksdepartementet. Jag kan f.n. inte uttala mig om när en proposition i ämnet kan komma att framläggas.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Anledningen till min fråga har jag angivit i motiveringen, varför jag inte upprepar den här. Jag måste tillstå att jag blev något förvånad över svaret. Enligt den preliminära listan över propositioner skall denna proposition läggas fram under april månad. Nu säger jordbruksministern att han f. n. inte kan uttala sig om när propositionen framläggs. Men i frågan om det skall bli en proposition i vår — det är ju det som är det intressanta i detta fall — måste väl ändå regeringens företrädare kunna ge besked.
Herr talman! John Andersson är förvånad över svaret. Men det är så att alla frågor som väcks för tidigt får ganska intetsägande svar. Att så sker t.ex. idetta fall är beroende på att frågan är under beredning och att vi ännu inte är framme vid ett ställningstagande till hur propositionen skall se ut och när den skall läggas fram. Däremot är det naturligtvis så att den nuvarande lagen om förbud mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark endast gäller t.o.m. utgången av juni månad i år. Men regeringen har bemyndigande att besluta om en kortare förlängning av den lagens giltighetstid. Anledningen till att jag inte kan svara direkt på John Anderssons fråga är att tiden för att förelägga riksdagen en proposition i vår är ganska knapp; en sådan proposition skall först gå till lagrådet och sedan föreläggas riksdagen. Även om riksdagen då skulle kunna behandla en sådan proposition låt oss säga sista veckan av riksmötet, skulle det sannolikt vara svårt att få en ny lag i tillämpning redan det här året. Det här är några av de synpunkter som gör att John Andersson får detta i och för sig intetsägande svar.
Herr talman! Det är bl.a. det som jordbruksministern nu nämner som har föranlett min fråga — det är väldigt knappt om tid. Det råder nu ett tillfälligt förbud som upphör den 30 juni. Jag undrar om jordbruksministern är beredd att svara på en följdfråga, som enligt min mening ter sig naturlig i det här sammanhanget: Ämnar regeringen besluta om en förlängning av nu gällande förbud? Eller kommer det nu gällande förbudet att upphöra den 30 juni i år?
Herr talman! Det är just den frågeställningen som vi överväger. Eftersom tiden nu är så kort för att lägga fram en proposition och få den nya lagen i verkställighet redan i år, är naturligtvis alternativet för regeringen en kortare förlängning av det nuvarande förbudet.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig vilka åtgärder som är vidtagna eller planeras för att de särskilda taxeringsnämnderna i fögderierna skall få ordförande och kronoombud med anknytning till fögderierna eller i vart fall med god lokalkännedom och boende inom respektive fögderi. De särskilda taxeringsnämnderna har att bedöma deklarationer från skattskyldiga med komplicerade inkomstoch förmögenhetsförhållanden. Det är därför viktigt att ordförandena i sådana nämnder har särskilda förutsättningar att ta ställning till svåra beskattningsfrågor. Ordförandena i de särskilda nämnderna måste alltså rekryteras bland personer som har särskilda kvalifikationer. Enligt vad jag har erfarit har också länsstyrelserna en allmän strävan att förordna ordförande med anknytning till fögderiet. Jag vill framhålla att de förtroendevalda ledamöterna skall vara mantalsskrivna i kommun inom taxeringsdistriktet och att avsikten är att de skall tillföra nämnden bl.a. lokaloch personkännedom. Jag anser det önskvärt att ordförande också har god lokalkännedom. Men eftersom länsstyrelserna redan har en sådan strävan är några åtgärder för att förändra rekryteringen till de särskilda taxeringsnämnderna enligt min mening inte påkallade.

Herr talman! Jag vill gärna uttrycka min stora tillfredsställelse över svaret. Svaret som sådant måste jag naturligtvis vara helt till freds med, eftersom det visar att budgetministern har samma uppfattning som jag, nämligen att man bör eftersträva att i de särskilda taxeringsnämnderna ha ordförande och kronoombud som kommer från den lokala skattemyndigheten eller i varje fall är boende i det aktuella området. Detta är ju en garanti för god lokalkännedom, och det underlättar samtidigt kontakten mellan deklaranter och dem som granskar deras deklarationer. Tyvärr förekommer det ännu i alltför stor omfattning, bl.a. i de västsvenska länen, att både ordförande och kronoombud är hämtade från orter som ligger 10-15 mil från den region i vilken de aktuella deklaranterna bor. Detta gör att vederbörande antingen får kosta på sig rikssamtal eller göra långa resor för att kunna diskutera sina deklarationsärenden. Statsrådet säger att eftersom länsstyrelserna redan har en sådan strävan som den jag nu antytt, finns det inte någon anledning att se över rekryteringen. Jag är dock inte helt övertygad om att alla länsstyrelser har den ambitionen. Det händer nämligen litet då och då att en lokal skattemyndighet får lämna ifrån sig välutbildad personal till länsstyrelsen, och när man då samtidigt begär att få fullt utbildade ersättare, blir svaret: Nej, det kan ni inte få, för vi behöver dem; det finns inte tillräckligt många som kan de här jobben. Jag skulle — trots att jag i stort sett är nöjd med svaret — därför vilja vädja till budgetministern att han via riksskatteverket noga följer frågan och ser till att de lokala skattemyndigheterna efter hand får tillgång till det antal kunniga personer som behövs för att garantera att de särskilda taxeringsnämnderna får kunniga ordförande och kronoombud som är boende inom de aktuella områdena.
Herr talman! Jag har noterat att Rune Torwald redan i sin motivering till frågan har konstaterat att det har skett en förbättring på detta område sedan han senast ställde en fråga till min företrädare. Jag kan bara än en gång upprepa att här fortgår en utbildning som möjliggör en rekrytering av det slag som Rune Torwald eftersträvar. Jag har, som jag framhållit i svaret, i det avseendet samma uppfattning som Rune Torwald. Det är emellertid så att denna rekrytering av personal med lokal förankring och med de kvalifikationer på området som Rune Torwald underströk också var nödvändiga — och detta är något som även jag vill understryka — inte går lika lätt landet över. Det är på olika håll olika svårigheter att finna de rätta personerna. Men i och med att vi konstaterat att länsstyrelserna har denna strävan får vi så småningom det resultat som vi båda eftersträvar — det är jag övertygad om.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Med det tycker jag mig kunna konstatera att vi är ense i sak. Jag räknar med att både departementet och kanske i första hand riksskatteverket kommer att följa utvecklingen, så att det inte går på sned. Detta är mycket betydelsefullt ur deklaranternas synpunkt och även ur den synpunkten att det är väldigt värdefullt för de lokala skattemyndigheterna att ha tillgång till välutbildad personal och att i det löpande granskningsarbetet kunna göra värdefulla annotationer. Bl. a. har man, som alla känner till, i dag ett problem, och det är svårigheterna att snabbt notera människor som nystartar företag och som kanske inte sköter sina skatteredovisningar och annat. Sådant är det ofta väldigt lätt att klara om det finns en viss gemenskap mellan den personal som har att övervaka skatteredovisningarna och samtidigt granska deklaranternas deklarationer.

Herr talman! Stig Genitz har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att återställa det mindre vägnätet på landsbygden till en acceptabel standard. Statens vägverk har ansvaret för det statliga vägnätet. Under senare år har underhållet av vägarna prioriterats på bekostnad av vägbyggandet. När det gäller förbättring av vägnätet på landsbygden har ganska mycket pengar satsats. Jag tänker då närmast på det s.k. YIG-programmet som vägverket nu genomför och som innebär att man förser vägarna med en enkel beläggning till en förhållandevis låg kostnad. När vi nu satsar på det kan det hända att vissa andra grusvägar under en tid får ett sämre underhåll. Tyvärr tror jag inte vi har råd att på kort sikt genomföra en kraftigare upprustning av det mindre landsbygdsvägnätet. Jag anser, precis som vägverket, att man i första hand skall satsa på underhållet av vägarna.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret, även om jag inte är särskilt belåten med det. I propositionen till 1978/79 års riksmöte angavs målen för väghållningen. Där sades bl.a. att landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Riksdagen sade i samma veva att man på vägsidan skall göra en prioritering av driftverksamheten, så att kapitalförstöring ej sker. Det sades också att man skall arbeta med en inriktning mot ökad trafiksäkerhet och ha en strävan att åstadkomma största möjliga likställighet i landets olika delar vad beträffar framkomlighet och bärighet. De människor som bor i vårt lands glesbygder har under senare år alltmer sett de här målsättningarna försvinna i fjärran. De tyngre transporterna och de allt mindre resurser som ställs till vägnätets förfogande har medfört att vägnätet blivit sämre och sämre. Inte minst märks det här i Skaraborgs län, som har en sådan struktur. Där finns rika landsbygdsområden och ett starkt decentraliserat näringsliv liksom även offentlig verksamhet. De är beroende av att det statliga vägnätet fungerar bra. En i dagarna publicerad undersökning visar att man kan spara 20 90 bränsle med en bra ytbeläggning. Det betyder stora pengar i fråga om import av bränsle från utlandet, det betyder stora pengar för de människor som åker på de här vägarna. Samtidigt förlorar de mycket på det ökade slitaget orsakat av dåliga vägar. Kommunikationsministern nämnde ytbeläggning, och där säger beräkningarna att investeringen är betald inom fem sex år genom minskade underhållskostnader. I Skaraborgs län finns ungefär 60 mil grusvägar som man vill belägga, dvs. sådana som har över 125 fordon per dygn. Dem hoppas vägförvaltningen kunna belägga under 1980-talet. Det kommer att kosta ungefär 20 milj.kr. Jag såg i tidningen häromdagen att trafikutskottet har ökat anslaget till tunnelbanan med 30 milj.kr. Det lastar jag inte kommunikationsministern för. Men den summan skulle räcka till en och en halv gånger det vägförvaltningen i Skaraborgs län tror sig orka med på tio år.
Herr talman! Det är nog inte riktigt att tunnelbanan fått ett med 30 milj.kr. ökat anslag. De pengarna finns anslagna sedan gammalt. Hur det blir med dem får vi väl se. Jag vill bara säga att jag i viss mån håller med Stig Genitz om att det kanske vore angeläget att försöka få fram en del ytterligare medel till räntabla investeringar, och räntabla investeringar är naturligtvis att åtgärda sådana här vägar. Förutsättningarna att få fram mer medel är f. n. kanske inte så stora, men vi diskuterar trots allt den här frågan, även tillsammans med arbetsmarknadsdepartementet, och jag vill inte utesluta att sådana lösningar kan komma. F. n. räknar man med att Y1G-belägga — alltså förse med en enkel asfaltsbeläggning — ungefär tio mil om året i Skaraborgs län. På fem sex år bör vägarna med över 125 fordon per dag vara belagda. Tövrigt kan jag säga att vi naturligtvis kan diskutera det berättigade i att för många hundra miljoner kronor bygga en väg mellan Kiruna och Narvik, vilket vi alla varit med om att besluta. Det hade kanske varit riktigare att i landets alla delar få en hygglig beläggning på glesbygdsvägarna med Y1G. Mellan Kiruna och Narvik hade vii stället kunnat användas.k. piggy back på den befintliga järnvägen, dvs. lasta ombord bilarna på järnväg i stället. Det hade kanske varit klokare. Jag tror att om herr Genitz och jag hade slagit våra kloka huvuden ihop för några år sedan och diskuterat detta, hade vi kanske gemensamt kommit fram till en ståndpunkt. Nu har man använt medlen litet annorlunda, och det är möjligt att det var fel.
Herr talman! Jag är väldigt tacksam för uttalandet om kloka huvuden. Jag skulle vilja återge vad två välkända skaraborgare sagt. Den ene beklagade sig över att det görs så stora ingrepp i Västgötabergen att de blir helt förstörda. Den andre sade: Du behöver väl inte stå och titta precis ner i det fula hålet, det finns så mycket kvar som är vackert. Då sade den förste: Det är med bergen precis som med en människa som är aldrig så vacker men har ett par utslagna tänder. Blicken koncentreras på det som det är fel på, på den glugg som finns. Det är likadant med vägarna. Vi må ha tusentals mil med bra vägar, men de människor som bor där det är dåliga vägar ser bara sin dåliga väg som de är beroende av för att resa till sina arbeten, till sina hem, för att få barn till skolan, för att handla och få förnödenheter till sina företag och från sina företag. Man ser de nära problemen, sedan må det vara hur bra som helst på annat håll. Man måste ha vägar tillgängliga för transporter i det vardagliga arbetslivet. Det är till föga glädje för den som drabbas att det finns bra vägar på annat håll, mellan Kiruna och Narvik eller var det kan vara någonstans, eller att den stora vägen är bra, om han själv knappt kan komma dit. Beträffande framkomligheten på våra vägar är det verkligen långt ifrån likställighet i dag. Jag skulle kunna ge många exempel på det, men lampan visar att min taletid är slut. Jag har grannar som denna vinter fastnat på vägen och fått ta hjälp av vägverkets bilar för att komma loss på den statliga vägen. Då har slitaget gått för långt.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag är beredd att snabbt justera utfärdade riktlinjer för länshuvudmännens ersättning till SJ, när de utnyttjar tåg för lokal och regional persontrafik, om det skulle visa sig att de nuvarande riktlinjerna inte leder till ett samhällsekonomiskt förnuftigt utnyttjande av järnvägsförbindelserna. Regeringsbeslutet om allmänna riktlinjer som reglerar huvudmännens ersättning till SJ när de använder tåg vilar på principer som fastställts i 1979 års trafikpolitiska beslut och som ytterligare förtydligats i den strukturplan för SJ som riksdagen nyligen antagit. Besluten innebär att SJ senast budgetåret 1983/84 skall gå ihop ekonomiskt. För att nå detta mål krävs bl.a. offensiva investeringar, rationaliseringar, ökade marknadsandelar och taxehöjningar. Statens krav på SJ:s ekonomi utesluter inte — jag understryker det — att samhället köper sådana tjänster av SJ som är samhällsekonomiskt motiverade men som annars inte hade varit intressanta. Detta sker redan i dag i flera fall. Ett exempel är lågprissatsningen, där staten betalar 80 milj.kr. till SJ för att få ett bättre utnyttjande av vagnarna. Staten betalar också över 800 milj.kr. om året för att SJ skall driva trafik på dets.k. olönsamma bannätet, Det är alltså tjänster som vi köper. Samhällsingripanden av olika slag i SJ:s verksamhet får enligt de ovannämnda besluten inte gå ut över affärsverksamheten. SJ kan därför inte åläggas att sätta priser som strider mot ett företagsekonomiskt synsätt utan att samhället särskilt betalar för detta. Jag anser att de ramar som fastlagts för SJ är en garanti för en samhällsekonomiskt riktig utveckling. SJ måste nämligen räkna med att få betalt för alla kostnader i verksamheten. Det är principer som alla statliga affärsverk skall följa och där det finns utrymme endast för affärsmässigt motiverade rabatter, oavsett vilka kunder det rör sig om. Som svar på den direkta frågan vill jag säga att jag självfallet är beredd att ompröva riktlinjernas utformning. Detta ligger ju redan i beslutet, där det föreskrivs att riktlinjerna skall gälla under en försöksperiod samt att en löpande uppföljning skall göras. Omprövningen kan lämpligen ske efter försöksperiodens slut. Jag är dock inte beredd att därvid föreslå ändringar som försämrar SJ:s möjligheter att uppfylla sitt ekonomiska mål och därmed går emot statsmakternas trafikpolitiska ställningstaganden.